Herr talman! Regeringen beslutade vid sitt sammanträde i går att godkänna konventionen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om arbetsmiljö. Konventionen undertecknades i Stockholm i somras. Konventionen har sin grund i en lång tradition av nordiskt samarbete och i en gemensam grundsyn när det gäller frågor om arbetsmiljön. Arbetsmiljölagstiftningen i de nordiska länderna vilar också på samma grundläggande principer och har en likartad tillkomsthistoria. Det nordiska samarbetet på arbetsmiljöområdet har i stor utsträckning skett inom Nordiska rådets och ministerrådets verksamhet. Inom ramen för detta har bl.a. antagits flera handlingsoch samarbetsprogram, det senaste år 1984. Samarbetet har också tagit sig uttryck i ett samrådsförfarande när det gäller utformningen av föreskrifter om arbetsmiljön. Frågan om en nordisk arbetsmiljökonvention har behandlats vid flera av Nordiska rådets sessioner. Efter det att Nordiska rådet vid sin session år 1985 ånyo hade behandlat frågan uppdrog Nordiska ministerrådet åt Nordiska ämbetsmannakommittén för arbetsmiljöfrågor att utreda förutsättningarna för en nordisk arbetsmiljökonvention och därefter att utarbeta ett förslag till en sådan konvention. Förslaget till konvention lades fram för Nordiska rådet vid dess session i Stockholm i våras. Utredningsarbetet och arbetet med att ta fram förslag till konventionstext hade utförts av en projektgrupp, i vilken ingick företrädare för departement och myndigheter i samtliga nordiska länder. Efter Nordiska rådets behandling av frågan lades konventionen fram för undertecknande av de nordiska ländernas regeringar. Undertecknandet skedde i Stockholm den 29 juni i år. Konventionen har tidigare i höst godkänts av regeringarna i Danmark, Finland och Norge. Konventionen har, som jag inledningsvis nämnde, nu också godkänts av den svenska regeringen. Den träder i kraft efter att samtliga nordiska länder har beslutat om godkännande. Konventionen slår fast de nordiska ländernas gemensamma målsättningar och strävanden på arbetsmiljöområdet. Dess syfte är bl.a. att stärka och utveckla det nordiska samarbetet med sikte på att främja allt bättre arbetsmiljöer i samtliga nordiska länder och genom utbyte av erfarenheter och kunskaper stödja en sådan utveckling. Vidare skall en samordning av krav och regler samt en gemensam hållning i arbetsmiljöfrågor i internationella sammanhang främjas. I konventionens 18 artiklar tas, mot bakgrund av dessa syften, upp vissa grundläggande principer för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet, samverkan mellan bl.a. arbetsmiljömyndigheterna och forskningsorgan i de nordiska länderna. Vidare tas upp samordning och harmonisering av arbetsmiljöregler, provningsoch kontrollformer, samordning av deltagandet i standardiseringsarbete och utbyte av erfarenheter och kunskaper inom företagshälsovård, arbetsmiljöforskning, utbildning och information. Konventionen avses bl.a. utgöra en ny bas för konkreta samarbetsprogram. Ett nytt sådant program för arbetsmiljöområdet kommer inom kort att behandlas av Nordiska rådet med utgångspunkt från konventionens bestämmelser. Konventionens uppgift att fträmja och hävda en gemensam nordisk hållning i arbetsmiljöfrågor kommer naturligtvis att vara mycket viktig i den nu pågående internationella utvecklingen.

Herr talman! Först vill jag tacka arbetsmarknadsministern för hennes arbete för att få till stånd denna konvention. Jag vet att hennes insatser har varit stora och att hon har lyckats bra. När man har en konvention med allmänna ordalag är det viktigt att den blir till verklighet för många på den nordiska arbetsmarknaden. Därför skulle jag vilja ställa ett par frågor för att närmare få belyst på vilket sätt man kan tänka sig att konventionen kan påverka förhållandena. Vi diskuterar mycket i denna kammare huruvida standardiseringsarbetet i förhållande till den västeuropeiska marknaden kan innebära en risk för arbetsmiljön i Sverige. Nu står det i konventionen att Norden skall inta en samordnad nordisk hållning i detta standardiseringsarbete. Jag skulle därför vilja fråga arbetsmarknadsministern: Tror arbetsmarknadsministern att konventionen kan stärka den nordiska hållningen i förhållande till EG i fråga om olika krav på standardisering av varor så, att vi kan bibehålla en god arbetsmiljö i Sverige? De sägs ofta att man skall bedriva gemensamma nordiska projekt på arbetsmiljöområdet när det gäller forskningsoch informationsutbyte. Den arbetsgrupp som arbetar med forskning inom Nordiska rådet har just uttalat att man skall försöka minska antalet nordiska projekt och bara driva nationella projekt med nordisk inriktning. Min andra fråga blir då: Kommer arbetsmarknadsministern att medverka till att vi kan fortsätta att bedriva en gemensam nordisk forskning för att förbättra arbetsmiljön i Norden.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till arbetsmarknadsministerns information om de nya arbetsmiljökonventionen för Norden har jag gjort två iakttagelser, nämligen att det har varit ett mycket starkt intresse kring konventionen, och att det har tagit lång tid att utarbeta den. Denna tidsutdräkt kan bero på två saker, antingen att det ligger ett gediget arbete bakom eller att det har varit svårt att nå målet. Jag tror att båda dessa saker har samverkat. Det råder inga tvivel om att det varit en viss spänning mellan parternas och de olika regeringarnas synpunkter. När Nordiska rådet hade sin session här under vårvintern var ett av ursprungskraven, att man borde landa på en gemensam konvention som angav den högsta nivån, inte möjlig att förverkliga. Därför talade Ministerrådet om att arbetsmiljön skulle förbättras och att nivån skulle vara kvalitativt hög. Däremot avslöjades inte den absoluta nivån. En kvalitativt hög nivå säger just ingenting om de absoluta talen. Det vore intressant att höra arbetsmarknadsministerns synpunkt på vilken höjd det kan bli. Vi lever i en tid då det händer mycket på arbetsmiljöproblematikens område. Man upptäcker nya problem som vi inte visste någonting om för bara något enstaka år sedan. Är det möjligt att hantera denna typ av nyheter inom ramen för denna konvention?

Herr talman! Till Grethe Lundblad vill jag säga att det är min mycket bestämda uppfattning att denna konvention stärker den nordiska hållningen beträffande samarbetet inom Europa. När det gäller olika typer av standardiseringsarbete har det gjorts en arbetsfördelning där resp. land har tagit på sig ansvar för att för samtliga nordiska länders räkning bevaka och arbeta med just den sektor som man har blivit tilldelad. Det finns inte någonting inom arbetsmiljöforskningen som kommer att försämras eller förändras i negativ riktning, utan där fortgår det gemen samma samarbete som finns sedan tidigare. Eventuellt behöver detta samarbete stärkas beroende på krav och förändringar. Elver Jonsson var inne på att det har tagit lång tid. Det är alldeles riktigt. Konsensus i Norden innebär att det tar en stund innan man kan komma fram. I detta sammanhang skall väl också nämnas att det tog sin tid innan parlamentarikerna fick de nordiska ministrarna med sig för att få fram en arbetsmiljökonvention. Sedan har det också tagit tid att ta fram den rent praktiskt. Jag är övertygad om att konventionen när den nu finns, kommer att bli ett verksamt verktyg i arbetsmiljöarbetet. Elver Jonsson frågade om det absoluta talet. Det går inte att säga att det finns en absolut högsta nivå, däremot är det inget tvivel om att det finns en absolut lägsta nivå under vilken man inte skall gå. Här finns en enighet i de nordiska länderna om att man inte skall gå under gränsen för hälsa och välfärd för människor. Denna konvention gör det fullt utförbart och ökar dessutom möjligheterna att arbeta med de nya rön, forskningsresultat och annat som dyker upp inom arbetsmiljöområdet, så att man kan ta sig an de bekymmer som man därmed blir medveten om. Man kan arbeta mera rationellt och medvetet tillsammans med de andra länderna utifrån de erfarenheter man får genom samarbetet.

Herr talman! Jag har bett att få ta kammarens tid i anspråk för att informera om ett regeringsbeslut i dag, föranlett av att det svenska flyktingmottagandet befinner sig i en kris. Under andra halvåret 1989 beräknas drygt 20000 personer söka asyl i Sverige. Denna siffra motsvarar vad som beräknades för hela budgetåret 1989/90. Totalt uppskattas ca 29 000 söka asyl i Sverige under 1989, mot drygt 19000 under 1988. I denna siffra finns en ny stor grupp, nämligen ca 5 000 turkbulgarer. Samtidigt finns närmare 7 000 människor, som har fått arbetsoch uppehållstillstånd, på förläggningar i väntan på en kommunplats. Sammanlagt finns för närvarande 23 000 människor på invandrarverkets förläggningar. Avtal sluts för närvarande mellan invandrarverket och kommunerna om den kommunala mottagningen av flyktingar nästa år. Enligt invandrarverkets bedömning kommer kommunerna att ta emot ett avsevärt större antal flyktingar 1990 än under 1989, då 18000 personer placerades ut i kommunerna. Hela nästa års utrymme kan emellertid redan nu beräknas vara i stort sett intecknat av de människor som i dag finns på förläggningar. Det torde inte ha undgått någon att den stora inströmmningen under senare tid har tvingat fram extraordnära åtgärder: bostadsplattformar, fartyg, tält, husvagnar etc. Påfrestningarna har medfört att mottagandet inte längre kan ske i de vär — Prot. 1989/90:46 diga former som eftersträvas och som ofta tas upp i debatterna här i kamma 14 december 1989 ren. SN Den 2 november i år lade regeringen fram ett program som syftade till att motverka den s.k. dokumentlösheten och att underlätta för kommunerna att ta emot ännu fler flyktingar. Även om dessa åtgärder på sikt får önskad effekt har den fortsatt höga tillströmmningen skapat en ohållbar situation. Regeringen har därför funnit att andra åtgärder måste vidtas för att man skall komma till rätta med situationen. Asyl kommer endast att ges till de asylsökande som uppfyller kraven enligt FN:s flyktingkonvention och till dem som i övrigt har särskilt starka skyddsbehov. Förändringen innebär att det inte längre blir möjligt att få asyl som krigsvägrare eller s.k. de factoflyktingar, om inte särskilt starka skyddsbehov föreligger. Det nu aktuella beslutet har fattats med stöd av bestämmelserna om ”särskilda skäl” som anges i utlänningslagen 3 kap. 4§ andra stycket 2. För att dessa särskilda skäl skall kunna tillämpas krävs enligt proposition 1988/89:86 ”att förhållandena är sådana att det bedöms vara nödvändigt för att reglera invandringen”. Det skall ”vara fråga om så pass många personer att det skulle medföra stora påfrestningar för det svenska samhället och den svenska flyktingmottagningen att ta emot dem i Sverige”. Det är den situationen som vi anser att vi i dag befinner oss i. Förändringen gäller tills vidare. När en omprövning kan ske går för närvarande inte att bedöma. Jag tycker att det är angeläget att tala om att den särskilda praxis för barnfamiljer som regeringen tillkännagav den 31 maj 1989 inte berörs. Det innebär att barnfamiljer som har ansökt om uppehållstillstånd och som därefter har vistats i Sverige i mer än ett år och ännu inte fått något slutligt beslut, får stanna om inte vissa skäl talar emot. Herr talman! Ökningen av antalet asylsökande i Sverige har föranletts av flera samverkande faktorer: den snabba handläggningen av asylansökningar, bra mottagning i kommunerna och en generös lagstiftning. Detta har gjort det naturligt för många att söka asyl i Sverige i stället för i andra länder i Europa. Vi har nu nått gränsen för vad vi klarar av. Skall vi framöver på ett bra sätt bereda en fristad åt dem som behöver den allra mest, måste vi i dag inskränka möjligheterna för andra att få uppehållstillstånd i Sverige. Jag vill för säkerhets skull än en gång understryka att asyl kommer att ges till dem som uppfyller kraven enligt FN:s flyktingkonvention och till dem som i övrigt har särskilt starka skyddsbehov. Avslutningsvis vill jag säga att det självfallet har varit ett svårt beslut att fatta, men regeringen har bedömt det som ett nödvändigt beslut.

Herr talman! Det är bara att konstatera att verkligheten nu har nått regering och riksdag även när det gäller flyktingoch invandrarpolitik. Vi moderater ställer oss bakom regeringens beslut, inte minst eftersom det är ett gammalt moderat krav som regeringen nu gör till sin politik — nämligen att 79 man skall ta emot flyktingar enligt FN-konventionens bestämmelser med en generös tillämpning. En generös och human flyktingpolitik kan inte bara gälla fram till gränsen, som har varit fallet i många stycken tills i dag. Det handlar också om att ta emot flyktingarna värdigt, som har sagts här, och att ge dem en plats i en svensk kommun och snabbt ge dem möjlighet att försörja sig själva. I det avseendet råder det stora brister i dag. Ca 7 000 flyktingar med uppehållstillstånd sitter fast i flyktingförläggningarna, trots att vi har en högkonjunktur. Med den nya inriktningen på flyktingpolitiken bör våra resurser kunna kanaliseras till positiva åtgärder för flyktingar och invandrare. Jag har några frågor att ställa till invandrarministern. Vad gör regeringen mer akut för dem som redan finns här? Kommer regeringen att sätta in stor kraft för att flyktingarna skall komma i arbete och för att man skall tillvarata deras yrkeskunnande och akademiska examina? Kan vi också på litet sikt tänka oss en något ökad arbetskraftsinvandring och möjligheter för arbetstagare och arbetsgivare att på ett lättare och mera aktivt sätt kunna nå varandra? Kommer regeringen att ge kommunerna fria händer med de medel som ställts till förfogande, t.ex. för flyktinglön och för arbete i stället för bidragstagande? Kan de nya bestämmelserna på litet sikt leda till att vi kan öka flyktingkvoten något på spontanflyktingarnas bekostnad? Det skulle innebära att vi kunde ta emot flera av de mest behövande flyktingarna från läger runt om i vår värld. Det är en åtgärd som de flesta svenskar är positiva till.
Herr talman! Efter den information vi har fått från invandrarministern kan man bara konstatera att regeringen är i färd med att genomföra den i särklass största och kvalitativt allvarligaste försämringen av flyktingpolitiken under de senaste decennierna, och det utan att begära kammarens samtycke. Det som regeringen informerar om innebär att man minskar flyktinginvandringen med ända upp till 60 26 i ett svep. Det innebär att Sverige sällar sig till de mest reaktionära och flyktingrestriktiva länderna i Europa och kommer att genomföra en praxis som inte sammanfaller med Sveriges anseende utomlands. Vi skall alltså gå ut och säga, i utlandet, att Sverige hade räknat med att ta emot 20 000 flyktingar 1989 —i förhållande till vår folkmängd, levnadsstandard, inkomst per capita och med våra demokratiska traditioner. Nu har vi fått 29 000, och det kan vi inte acceptera. Det har vi inga resurser att ta emot. Detta skall vi göra, samtidigt som vi har en förhoppning att vara trovärdiga.

Herr talman! Det råder inget tvivel om att vårt flyktingmottagande är mycket ansträngt. Den nya organisationen för flyktingmottagning som är i gång sedan mindre än ett halvår har redan under denna period kommit i otakt. Man kan konstatera att invandrarverkets personal är på gränsen till slutkörd. Tillgången på förläggningsresurser är snart uttömd, i varje fall när det gäller den södra delen av landet, och — vilket kanske är allvarligast — landets kommuner signalerar allt oftare att de inte är beredda att öka antalet kommunplatser, så att det står i relation till antalet människor som söker sig till vårt land. Vi menar från centerpartiets sida att detta gör att man inte under någon längre tid kan acceptera att vi har två så olika uppfattningar: en uppfattning att vi kan ta emot i princip hur många flyktningar som helst och en andra uppfattning, som finns från kommunernas sida, att man i kommunerna inte kan bereda plats för mer än en begränsad andel av dem som kommer Över gränsen. Detta förutsätter någon form av ställningstagande. Vi noterar att den åtgärd som regeringen vidtar i dag, genom att använda undantagsklausulen, innebär att man även fortsättningsvis kommer att ta emot konventionsflyktingar men att man begränsar mottagandet av asylsökande som har svagare skäl. Man har ändå en ventil i systemet, i och med att det sägs att människor har möjlighet att få uppehållstillstånd om de kan påvisa skäl. En sådan åtgärd är rimlig att ta till i detta sammanhang, menar vi. I annat fall skulle vi kanske råka i en mycket värre situation, att det starka engagemang som har funnits hos svenska folket för att ta emot flyktingar skulle komma än mer i obalans och leda till att det blev en stark opinion mot flyktingmottagande. Vi noterar att denna åtgärd är vidtagen. Vi hoppas att den skall kunna innebära att vi återigen får balans i vår organisation och att flyktingmottagandet därigenom fungerar även framdeles.

Herr talman! I juletider lyssnar vi ofta till evangeliet, och där kan man läsa: ”och det fanns inte rum för dem i härbärget”. Det är nu regeringens budskap till flyktingarna som söker sig till Sverige. Den juridiska möjlighet som invandrarministern har använt sig av finns. Regeringen kan använda sig av den. Man kan alltså suspendera de paragrafer som man nu har talat om att man inte kommer att utnyttja. Man kan säga nej till personer som kommer med flyktingliknande skäl och som är krigsvägrare, om särskilda skäl föreligger. Det är då en bedömningsfråga: Råder dessa särskilda skäl nu? Har vi kommit i den dramatiska situation då vi måste säga oss att Sveriges resurser har tagit slut, att vi inte längre förmår ge skydd åt de människor som behöver skydd? Det är just detta regeringen säger. Regeringen säger inte att de som kommer hit saknar behov av skydd. Tvärtom säger man att det mycket väl kan hända att många av dem har behov av skydd — de allra flesta får ju ändå uppehållstillstånd. I stället säger man: Ni får inte det skyddet i Sverige. Det är det denna debatt handlar om, och det kommer vi nu att få leva med ett tag. Det är ett mycket tragiskt beslut som har fattats. Det beslutet är fattat under svåra omständigheter. Jag har mycket stor förståelse för de svårigheter som invandrarministern och framför allt invandrarverket har. Det är besvärligt att vara flexibel för att svara upp mot händelser i vår omvärld — politiska händelser, övergrepp mot mänskliga rättigheter. Men jag tror att regeringen till stor del har bäddat för detta själv. Jag skulle vilja fråga invandrarministern: Varför har man inte överlagt med UNHCR? Varför har man inte överlagt med andra europeiska länder, om man anser att Sverige har fått ta en oproportionerligt stor andel flyktingar? Varför väljer man denna modell i första hand, att säga att vår perso nal är så slutkörd och att vi har så dåligt med resurser att vi måste säga nej till flyktingar, framför andra modeller som i stället skulle ta hänsyn också till flyktingarnas behov?

Herr talman! Vi använder oss av en undantagsklausul. Råder det undantagstillstånd i Sverige när det gäller flyktingar? 30000 är många. Jag vet det. Jag har också förstått att det är stora problem. Trots det är detta mycket allvarligt. Man tog emot 23 000 flyktingar på en helg i Västtyskland, och vi tycker att detta är för många. Det är för många människor som behöver skydd i Sverige. Sedan vill jag komma till några direkta frågor — tiden är kort. Hur kommer den procedur att se ut, som man använder när man prövar om den person som söker asyl vid svensk gräns är flykting eller har starka, flyktingliknande skäl, som är så ömmande att han får stanna? Jag vill också fråga: Varför motsätter man sig advokatjourer? De skulle behövas oerhört väl i denna situation. Och varför just vid julhelgen? Finns det advokater att få tag i under julhelgen, när det inte finns någon advokatjour? Rättssäkerheten — hur kommer den att se ut när det blir så bråttom? Det rör sig ju bara om tre veckor. Man motsätter sig FN:s exekutionskommittés förslag att en person har rätt att vara kvar i landet ända tills ärendet har bedömts i sista instans, om ansökan inte är bedräglig eller saknar anknytning till asylrätten. Hur gör man med de drygt 4 000 människor som har varit här länge? Man kan tänka t.ex. på dem som kommer från Eritrea och kurderna, speciellt kurderna från Turkiet. Jag kan inte förstå hur man har tagit ställning när det gäller kurderna i Turkiet i betänkandet om mänskliga rättigheter, när man säger att det skulle vara en demokratiprocess som pågår i Turkiet. Nästan alla kurder från Turkiet som är i Sverige har väntat länge. De står inför en snabb utvisning. Jag har just haft besök från Amnesty International, där man talar om att det är stora problem med tortyr och fängslande av kurder — både av dem som kommer tillbaka till Turkiet och av dem som är kvar där. Att vara kurd i Turkiet är ett brott.

Herr talman! Jag håller med statsrådet Maj-Lis Lööw. Mig kan man inte beskylla för att vara reaktionär i invandrarsammanhang. Jag har länge ansett att något måste göras åt vår flyktingpolitik. Det är inte antalet flyktingar som är avgörande, utan det är systematiken. Ta dokumentlösheten som exempel. Att de flesta asylsökande helt saknar resehandlingar, är allvarligt ur flera aspekter som jag inte skall gå närmare in på nu. Min fråga till statsrådet är: Har de åtgärder som det fattades beslut om den 2 november gett något resultat? Om de inte har det undrar jag om alla åtgärder har vidtagits? Är det inte möjligt för oss i Sverige att höja den s.k. konventionsflyktingkvoten och anstränga oss när det gäller flyktingarna ute i de internationella lägren?

Herr talman! Efter detta besked kan jag inte låta bli att tänka på hur det skulle se ut i världen om tredje världen, som ju tar emot de allra flesta flyk tingarna, skulle göra som Sverige nu har beslutat att göra. Världen skulle då bli mycket inhuman, tycker jag. Jag vill ställa en fråga till Maj-Lis Lööw när det gäller särskild behandling av barnfamiljerna. Hur blir det med de ensamma barnen? Kommer regeringen att ha några speciella regler för dem, eller kommer regeringen åtminstone att ha en human syn när det gäller dessa barn? Jag anser att dessa barn är de mest utsatta av de asylsökande.

Herr talman! Jag tänker försöka begränsa mitt inlägg till det som informationsstunden är avsedd för, nämligen att svara på frågor, och eventuellt något kommentera det som har sagts. Jag hoppas att det finns förståelse för att vi håller oss till den fråga som jag har informerat om. Det finns inte utrymme för att ta upp en debatt om den långsiktiga flyktingpolitiken eller invandrarpolitiken, som några talare har gjort i sina inlägg. Jag vill först rent allmänt säga, som ett svar till flera av de tidigare talarna, att den svenska flyktingpolitiken inte förändras. Den har inte misslyckats eller urholkats. De länder som flyktingarna kommer från kan ju sägas ha misslyckats, eftersom dessa människor anser sig föranlåtna att ge sig av därifrån. Men i själva verket har Sverige genom stora ansträngningar skapat en sådan flyktingpolitik som gör att Sverige har blivit ett attraktivt land att söka sig till. På något annat sätt kan man inte tolka den utveckling som har skett under det senaste halvåret, om man jämför hur flyktingströmmarna i vår omvärld har sett ut. Gullan Lindblad frågade vad regeringen nu gör för de människor som har uppehållstillstånd och skall vidare ut i samhället. Jag vill då hänvisa till det paket av åtgärder som vi i regeringen presenterade den 2 november och de fortsatta diskussioner med Kommunförbundet och bl.a. arbetsmarknadens parter som då aviserades och som vi har. Till Alexander Chrisopoulos vill jag säga att denna situation förutsågs i den lag som riksdagen antog den 31 maj. Jag läste tidigare upp vad som stod i propositionen på s. 156, nämligen att det skall vara fråga om så pass många personer att det skulle medföra stora påfrestningar för det svenska samhället och det svenska flyktingmottagandet att ta emot dem i Sverige. Denna situation har nu uppstått. Denna situation förutsågs när lagen skrevs. Och såvitt jag vet fanns det då inte några invändningar mot att regeringen skulle få möjlighet att göra denna bedömning. Regeringen har haft kontakter med UNHCR vid flera tillfällen inför detta beslut och har det naturligtvis regelbundet annars också, med UNHCR:s representation både i Sverige och i Gen&ve. UNHCR har inte vid några av dessa kontakter ifrågasatt Sveriges rätt att fatta dessa beslut om begränsningarna. UNHCR har också sagt sig ha förståelse för Sveriges behov att vidta åtgärder. UNHCR vet kanske bättre än några andra hur stor denna ström har varit just till Sverige. Ragnhild Pohanka ställde frågor beträffande proceduren i beslutsfattandet. Den blir som den har varit. Den förändras inte. Det finns reglerat i lagar och förordningar hur den skall se ut och hur rättssäkerheten skall tillgodoses i detta avseende. Till den som har sagt att detta sker inför julhelgen vill jag säga att det inte är regeringen som är orsak till att denna situation har uppstått och att antalet asylsökande har ackumulerats under hösten så att beslut måste fattas nu. Snarare är det nödvändigt att detta beslut fattas nu så att situationen inte blir ännu mer besvärlig och krisartad under själva julhelgen. Det skulle i hög grad stå i kontrast till det som jag sade, att regeringen ändå önskar att upprätthålla ett värdigt mottagande. Till Erkki Tammenoksa vill jag säga att de åtgärder som regeringen föreslog för att komma till rätta med dokumentlösheten i samband med åtgärdspaketet den 2 november självfallet kommer att fullföljas. Men dessa åtgärder får naturligtvis effekter på längre sikt. Det kanske är ännu viktigare nu att dokument finns för att en prövning skall kunna göras. Till sist vill jag säga något om kvoten. Jag tror att det finns, vilket jag har sagt många gånger i kammaren, en bred enighet om att vi i Sverige skulle önska att vi kunde öka den s.k. flyktingkvoten. Men det säger sig självt att det i den nuvarande situationen, när vi får ta till dessa åtgärder, inte är aktuellt att diskutera någon ökad kvot.

Herr talman! Jag vet att regeringen nyligen har lagt fram sitt åtgärdspaket. Men i mitt inlägg vill jag uppmana regeringen till mycket kraftfulla åtgärder på detta område inom en snar framtid. Flyktingarna vill nämligen arbeta. Det finns ett stort tryck från allmänheten, som inte förstår att väldigt många av dessa människor inte har möjligheter att få ett arbete. Allmänheten ser bara att dessa människor är bidragstagare under mycket lång tid. Tänker regeringen även gå ut med någon information till allmänheten om de gällande bestämmelserna? Jag tror att det är mycket viktigt för att förståelsen skall bli bättre och för att motverka de negativa och flyktingfientliga tendenser som har börjat uppträda på sistone. När det till sist gäller flyktingkvoten hoppas jag ändå att det inom en snar framtid skall innebära att Sverige kan öka kvoten något. Det skulle ju innebära att Sverige verkligen gav hjälp till tredje världen.

Herr talman! Det skäl som regeringen åberopar för att legitimera den drastiska åtgärden är den akuta situationen för flyktingmottagandet. Men hur flyktingmottagandet ser ut bestämmer vi själva. Flyktingmottagandet skräddarsys för att vi skall kunna ta emot ett visst antal flyktingar. Flyktingmottagningen och de svårigheter som är förknippade därmed är inte synonymt med landets resurser. Flyktingmottagandet med de begränsningar som det har i dag är inte heller något resultat av den solidaritetskänsla som regeringen annars säger ligger bakom flyktingpolitiken. Flyktingmottagandets svårigheter går också att konstruera för att sedan kunna åberopa dem. Det går att smälla upp några tält på åker för att visa hur desperat situationen är. Samtidigt som folk ringer och erbjuder rum för flyktingar avvisas detta av kommunen. Regeringen gör ingenting för att mobilisera folksolidariteten.

Herr talman! Krisen i systemet beror huvudsakligen på de 5 000 turkbulgarer som har kommit hit därför att de har blivit utsatta för en assimilationskampanj i Bulgarien. Dessutom sammanfaller detta på ett olyckligt sätt med invandrarverkets omläggning som har inneburit att man har omförhandlat alla tjänster. Man har inte fått alla utredarna på plats. Så sent som för några veckor sedan var bara två tredjedelar av utredarna på plats i Carlslund. Detta har naturligtvis varit mycket olyckligt, men är det rimligt att vidta den här typen av drastiska åtgärder för att ta itu med ett problem som handlar om brist på flexibilitet i vår organisation? Är det rimligt att upphäva möjligheterna för människor med flyktingliknande skäl att få skydd i Sverige, mot bakgrund av att vi ännu inte har fått alla utredare på plats till förläggningarna eller mot bakgrund av att invandrarverket inte accepterar de förläggningsplatser som erbjudits av Röda korset eller allmänheten och som innebär mindre än 100 platser på en gång? Jag skulle därför vilja fråga invandrarministern om hon tycker att de flyktingar som har flyktingliknande skäl har mindre behov av skydd än de som har kommit hit under Gen&vekonventionens paragrafer, om hon inte inser att Genévekonventionen faktiskt i stora delar är föråldrad. Det är inte bara de människor som är i mycket starkt behov av skydd som kommer under den paragrafen.
Herr talman! Retroaktiviteten är också mycket allvarlig, det vill jag betona, i den här frågan. Det skall man ta hänsyn till. Hur blir krisen för dem som avvisas? Vi tänker på krisen i samband med flyktingmottagandet, men hur blir det för dem som avvisas? Jag har förståelse, som även andra har betonat, för personalens arbete. Men har vi inte skapat en flyktingmottagning som är som en båt som är så stor att man inte når ned med årorna i vattnet? Den är för klumpig, och det är svårt att handskas med den flexibelt. Vi har ansett tidigare i Sverige att de som har fått stanna här behöver skydd. Att behöva skydd innebär att man har rätt att stanna som flykting. Har vi ändrat uppfattning? Jag tycker att det är en krissituation, men att man skall gå efter undantagsparagrafer är att gå för långt.
Herr talman! Jag fick inget svar på min fråga angående de ensamma barnen. Jag skulle vilja ha svar på frågan om ensamma barnen kan tänkas få en human behandling.

Herr talman! Får jag börja med att besvara Ingela Mårtenssons fråga. Jag inser att jag glömde bort det på slutet. Jag ser ingen anledning att behandla de ensamma barnen på något annat sätt än vad vi har gjort tidigare. I deras fall finns verkligen en extra dimension, som föranleder en särskilt grannlaga prövning. Har de starka skyddsbehov skall de också få skydd. Jag vill, som jag sagt, inte heller göra någon omprövning av barnfamiljspraxisen. Till Ragnhild Pohanka vill jag säga att om man inte tyckte att vi skulle ha särskilda skäl, då skulle vi kanske inte ha skrivit in det i lagen när vi antog denna den 31 maj. Efter vad jag förstår ifrågasätter Ragnhild Pohanka om det var så lyckligt. Den här situation förutsågs ju, och jag tycker faktiskt att det uttalande som jag nu läst upp stämmer. Sedan tror jag att det är få som i likhet med Alexander Chrisopoulos och Maria Leissner vill hävda att det bara är brist på flexibilitet och ovilja att skaffa fram mer pengar som gör att vi har bekymmer när vi får 21 000 asylsökande på ett halvår. Det handlar inte bara om pengar. Det handlar inte bara om flexibilitet. Även flexibiliteten har sina gränser. Det är den fysiska bristen på förläggningsresurser av någorlunda storlek för att hantera situationen som det handlar om. Här är det de asylsökandes situation som skall prövas, och de skall nås av slusspersonal och utredningspersonal. Det går alltså inte att lägga ut dem i hela landet i privatrum. Det kan vi diskutera i ett annat skede, i samband med kommunutplacering. Det är i och för sig viktigt, men vi har försökt att angripa det på annat sätt. Det handlar också om människoresurser, om de människor som arbetar med flyktingarna. De säger i dag att de inte orkar längre. De måste få veta att vi ställer upp för dem och försöker avhjälpa deras bekymmer. Till sist vill jag säga om Genåvekonventionen att jag delar UNHCR:s uppfattning att den konventionen är det viktigaste instrumentet till skydd för flyktingarna i dag. Det är därför som vi också skall luta oss emot den. Samtidigt säger vi att därutöver kan det finnas människor som har extra starkt skyddsbehov, och det skall vi ta hänsyn till.

Herr talman! Folkpartiet har länge föreslagit förändringar i Sveriges försvar för att öka dess kvalitet och förmåga. Men nu aktuella förslag till förändring i bl.a. arméns organisation motverkar på flera punkter folkpartiets grundtanke om ett effektivt försvar. Här skall endast beröras frågorna om P6 och T4. Herr talman! En effektiv skånsk och därmed svensk försvarskraft bygger på starka pansarbrigader i Skåne. Därvid innehar Norra skånska regementet, P6/FO 14, en nyckelroll. Det är synnerligen olyckligt att regeringen inte redovisar sin syn på antalet brigader och deras kvalitet i den framtida organisationen. Detta skapar en skadlig osäkerhet, särskilt om framtiden för P6 efter 1991. Den enda klena trösten blir att Kristianstadsbrigaden — om den får bestå — skall samlokaliseras med A 3 på Norra Åsum i Kristianstad. Enighet råder äntligen om denna självklarhet, som bygger på strategiska, ekonomiska och personalpolitiska skäl. Herr talman! De skånska pansarbrigadernas slagkraft bygger i sin tur på en effektiv underhållsfunktion inom militärområdet. Skånska trängregementet, T4, i Hässleholm utgör en garanti för en sådan funktion. Försvarsutskottets godkännande av nedläggning av T4 som självständig utbildningsmyndighet är beklagligt. Detta är ett undermåligt beslut ur alla synpunkter. Om de eftersträvade besparingarna uppkommer så torde dessa i vart fall bli helt marginella. Dessutom uppnås dessa till priset av flera stora nackdelar. För övrigt är detta ett förhastat beslut. Frågan bör inte avgöras nu. Försöksverksamhet skall nämligen starta i övre Norrland för att forma framtidens milounderhållsregemente med egen ledningsfunktion. Dagens beslut riskerar att äventyra hela denna försöksverksamhet. Dessutom blir konsekvenserna för T4 helt oacceptabla. I första skedet försvinner T4. I andra skedet införs Norrlandsmodellen. I tredje skedet skall T4 återupplivas. Detta är en förödande metod att hantera såväl försvarssom personalfrågor. Herr talman! Sammanfattningsvis kan beträffande dagens försvarsbeslut sägas följande. Försvaret är i stort behov av omorganisation inför framtiden. Regeringens förslag är i sin helhet otillräckligt. I nu aktuella delfrågor är det synnerligen otillfredsställande. Beträffande P6 behövs verkligen beslut nu, men besked om framtiden saknas. Beträffande T4 meddelas besked nu som i stället borde senareläggas. Vårt försvar är verkligen värt en bättre beslutsordning för att kunna fullgöra sin viktiga uppgift för vårt land.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att vi över partigränserna på den skånska Kristianstadsbänken är överens om att vi har all anledning att slå vakt om ett skånskt försvar. Jag vill bara säga till vännen Bengt Harding Olson att han nu har ett stort ansvar för att övertyga sin partivän och folkpartiets främste företrädare i försvarsfrågor, Hans Lindblad, som tydligen är den ende som fortfarande strider för en tioveckorsutbildning. Om det förslaget vinner gehör får P 6 tyvärr läggas ned.
Herr talman! Tillåt mig att i denna diskussion föra in något om vilka synpunkter överbefälhavaren har och vad han har gjort. Han har fattat beslut om att etablera en allsidig och kvalificerad underhållsutbildning i alla milon. Syftet är att huvuddelen av milos underhållsförband på praktiskt taget alla nivåer skall utbildas inom resp. militärområde. Därutöver överförs viss utbildning av underhållsförbanden, som ingår i brigaderna, ut till brigadregementena. Dessa åtgärder stärker enligts ÖB:s uppfattning — som också har sammanfallit med majoritetens syn — dels brigadchefernas möjligheter att ta ansvar, dels MB:s möjligheter att inom militärområdena samordna utbildning av milooch underhållsförbanden. Jag tycker att Bengt Harding Olsons syn är något överdriven när det gäller de risker som kan följa med denna organisation.
Herr talman! Wiggo Komstedt har attackerat mig i den här försvarsdebatten. Jag vill säga att vi nog bör förena oss om det skånska försvaret, och jag har inte tänkt starta något skånskt inbördeskrig. Låt mig beträffande utbildningstiden säga att jag utgår från att Wiggo Komstedt noggrant har lyssnat på oss och förhoppningsvis även läst folkpartiets inställning. Vi vill ha en differentierad utbildning. Att de skånska pansarbrigaderna behöver en rejäl utbildning för sina kvalificerade uppgifter bör framgå för alla i denna kammare. Jag uppskattar att Roland Brännström gick upp i debatten.

Hade det inte varit rimligare att man låtit försöksverksamheten gå vidare, avslutas och utvärderas, och därefter fattat beslut om hur det skall se ut på såväl T3 som T4? Det är en demokratisk och effektiv beslutsordning.
Herr talman! Jag sade inledningsvis att jag tyckte att det var bra att vi på Kristianstadsbänken kunde vara överens om det skånska försvaret, men jag kunde inte underlåta att erinra vännen Bengt Harding Olson om att det trots allt är ett ställningstagande som våra främsta företrädare gör i försvarsfrågorna som kommer att bli avgörande. I det fallet deklarerade jag den synpunkt som har framförts från folkpartiets företrädare. I reservation 16, som jag har yrkat bifall till, föreslås att beslut om nedläggning av P6 inte skall fattas, och om ett samlokaliseringsbeslut fattas bör P6 kvarstå som fristående regemente. Bakom den reservationen står inte folkpartiet, utan endast moderaterna och centerpartiet.
Herr talman! Låt mig anknyta till vad jag sade alldeles nyss och till det foga ytterligare en synpunkt, nämligen att det som händer är att man försöker geografiskt bredda denna utbildning på ett sådant sätt att den ligger närmare de brigadregementen som skall försörjas. Jag har uppfattat det så att utbildningens innehåll när det gäller värnpliktiga inte förändras särskilt påtagligt, men det är viktigt att kunna samordna utbildningen för att få ett bättre sammanhang i brigadernas funktion på längre sikt.
Herr talman! Först vill jag säga till Wiggo Komstedt angående utbildningstiden, att jag beskrev folkpartiets tankegångar, som Hans Lindblad står bakom. Jag är helt överens med honom på denna viktiga utbildningspunkt. Beträffande kommentaren från Roland Brännström, efterlyser jag fortfarande svar på frågan: Varför startar man en försöksverksamhet i övre Norrland för att finna en rimlig och bra underhållsfunktion samtidigt som det beslutet föregrips här och nu i kammaren? Det framgår också att försvarsministern inte har tagit definitiv ställning när det gäller specialtruppslagen. Jag tycker att det hedrar försvarsministern, men låt då inte riksdagen fatta ett definitivt beslut!

Herr talman! De södra delarna av landet utgör ett strategiskt område ur försvarssynpunkt. Detta har anförts tidigare från Kristianstadsbänken. Jag vill tillägga att det bl.a. beror på närheten till kontinenten och på den betydelse som Öresund har i försvarshänseende. Skåne allra längst i söder har dessutom en åttondel av Sveriges befolkning att skydda. I Skåne produceras därtill cirka en fjärdedel av alla livsmedel. Kan vi inte försvara Skåne, blir det stora problem med matförsörjningen i hela landet i eventuella krisoch krigstider. I propositionen om arméns utveckling har regeringen föreslagit vissa förändringar i arméns organisation. Beträffande de förändringar som berör P 6 och A 3 har tidigare anförts vad som kommer att gälla. Jag vill mot den bakgrunden uttala vissa åsikter om dessa regementen. Vad gäller P 6 säger utskottsmajoriteten att riksdagen bör godkänna riktlinjerna i fråga om en avveckling av förbandets anläggning i Kristianstad. Vidare säger utskottet att om det i samband med nästa försvarsbeslut bedöms att Kristianstadsbrigaden skall bevaras, så bör P 6 och A 3 samlokaliseras. Osäkerheten inför framtiden vad gäller P 6 är därmed stor i dag. I min motion Fö24 har jag framhållit att P 6 fyller en viktig funktion ur utbildningssynpunkt och därför bör bevaras som ett självständigt regemente med egen myndighetsstatus. Frågan om bevarande av P 6 är direkt beroende av bedömningen av vilket antal pansarbrigader som behövs i krigsorganisationen. I dag finns det enligt min mening inget som talar för att antalet pansarbrigader nu kan reduceras. Det är så, menar jag, att en effektiv skånsk och därmed svensk försvarskraft bygger på starka pansarbrigader i Skåne, och det ger P 6 en nyckelroll i detta sammanhang. Jag har i min motion krävt att P 6 skall bevaras i sin nuvarande omfattning och med nuvarande lokalisering. Vad gäller lokaliseringen inser jag att det inte är fruktbart att driva detta krav vidare, och jag accepterar därför en samlokalisering i Norra Åsum med A 3. Däremot måste P 6:s ställning som regemente bevaras, ett krav som ställs i reservation 16, vilken centern och moderaterna står bakom, som tidigare nämnts. Jag yrkar härmed bifall till denna reservation. Herr talman! Trängregementena har en nyckelposition i försvarsorganisationen. En granskning i historiskt perspektiv visar inte sällan att framgång eller motgång i krisoch krigssituationer i hög grad har varit beroende av underhållsorganisationen. Underhållsfunktionen är därmed mycket viktig såväl i krigstid som i olika krissituationer. Jag tänker då också på fredskriser i form av olika problemsituationer och katastrofsituationer som kan uppstå även när det inte är krig. Försvarets organisation är sådan att möjligheterna att rekrytera och behålla befäl och övrig personal är beroende av förbandens myndighetsstatus. Redan i dag lämnar personal T 3 och T 4, och detta är mycket oroande. När myndighetsansvaret försvinner för trängregementena, vilket utskottsmajoriteten kommer att föreslå, tillkommer nya problem vad gäller ansvarsförhållanden mellan de samlokaliserade parterna. Det är också tveksamt om man kommer att göra några ekonomiska vinster. Nu har både Wiggo Komstedt och Bengt Harding Olson utvecklat vidare vilka problem som kommer att gälla för T 4, och jag tänker inte upprepa det. Skälen för att ta bort myndighetsstatusen från trängregementena T 3 och T 4ärinte starka, menar jag. Dessa regementen bör bevaras som självständiga myndigheter, framför allt för att deras viktiga underhållsfunktioner inom totalförsvaret skall markeras. Därmed yrkar jag också bifall till reservation 20.

Herr talman! Försvarsutskottets betänkande om arméns grundorganisation berör Kristianstads län i vissa avseenden, såsom har framhållits av de tidigare debattörerna från länsbänken. För P 6 innebär förslaget alltså att förbandets anläggning i Kristianstad avvecklas och att P 6 och A 3 i Kristianstad samlokaliseras under förutsättning att Kristianstadsbrigaden bevaras. Vi hoppas naturligtvis att försvarskommittén vid sin bedömning av krigsorganisationens långsiktiga utveckling kommer fram till att P 6-brigaden bör vara kvar. Det hade varit bra om detta avgörande hade kommit nu, men jag har förståelse för att man vill sätta in det i ett större sammanhang och ta med frågan i det fortsatta utredningsarbetet. Det är ju ändå så att personalen i P 6-brigaden i stor utsträckning rekryteras i Kristianstadsområdet, och brigaden skall också verka i det området. Vi ser det som en riktig försvarspolitisk åtgärd att brigaden består och att P 6 får utbildningsoch mobiliseringsansvaret för en sådan slagkraftig pansarbrigad. En samlokalisering med A 3 ser vi som vida bättre än ett alternativ som innebär en flyttning till Revinge — och det var ju det alternativet som fanns medi de ursprungliga utredningsplanerna. Propositionen säger också att det ur besparingssynpunkt är fördelaktigt med samlokalisering i förhållande till vad som skulle uppnås genom att överföra brigadens utbildning till Revinge. Från socialdemokraterna i länet har under utredningsarbetets gång framhållits att det finns vinster att göra genom en samlokalisering av P 6 och A 3, och vi har också förordat det alternativet. En sådan samverkan får positiva effekter för försvaret totalt sett, och det kan också prövas på fler platser där det är möjligt. Det blir besparingar i byggnader, administrativ personal, ledningsfunktion, matsal, förråd och en del annat. En samverkan av det här slaget kan ju ge en effektivare verksamhet inom försvaret. Man får på det sättet ett bättre utnyttjande av resurserna, vilket måste vara helt riktigt. Vi tycker det är bra att propositionen har stannat för samlokaliseringen, och vi hoppas att den får möjligheter att utvecklas. För regionen är det naturligtvis viktigt att utbildningen stannar i Kristianstad. En flyttning till an nan ort hade för Kristianstad sysselsättningsmässigt inneburit mycket stora — Prot. 1989/90:46 bekymmer, eftersom ett flertal industrier och verksamheter i området är i 14 december 1989 farozonen. BR SR Betänkandet innebär också att T 4 i Hässleholm läggs ned men att P 2, som ligger på samma ort, tar över delar av utbildningen. Ansvaret för utbildningen av underhållsförbandet knyts till det brigadproducerande pansarregementet. Därigenom kan, som vi ser det, regementsledningen vid T 4 ägna sig åt andra väsentliga uppgifter, nämligen att tillsammans med andra förvaltningar inom militärområdet bilda militärbefälhavarens nya kvalificerade underhållsledning inom militärområdet. Genom denna lösning ger man militärbefälhavaren möjlighet att samordna utbildningen av underhållsförband för militärområdet. Jag ser detta som en acceptabel ordning. Konsekvenserna av omstruktureringen blir att man tillämpar krigsorganisationens ledningsstruktur även i grundorganisationen. För Hässleholms vidkommande bibehålls underhållsutbildningen på orten, vilket ur regionala synpunkter är det väsentligaste. Sammantaget anser jag att utredarna och försvarsministern på ett bra sätt har löst sin uppgift då det gäller att ta fram en ny grundorganisation för armén. Vi var i inledningen av utredningsarbetet bekymrade över vad som skulle bli resultatet, men genom diskussioner och kontakter har vi, tycker jag, kommit fram till acceptabla lösningar för länet. Vi hoppas nu att P 6 brigaden bibehålls, och vi kommer naturligtvis under det kommande året att följa den frågan med mycket stort intresse från länets sida.
Herr talman! Börje Nilsson talar väl, och hade man inte lyssnat till slutet, där jag saknade ett yrkande om bifall till den reservation där det begärs att P 6 skall vara kvar som myndighet och som eget regemente för framtiden, så hade jag nästan kunnat instämma. Jag saknar alltså konsekvenserna av anförandet, Börje Nilsson. Det är viktigt att P 6 får vara kvar. Den utbildning och den verksamhet i övrigt som bedrivs vid P 6 behövs för framtiden. Varför då inte markera det genom att biträda reservation 16? Nu blir det bara ett massa löst prat som inte innehåller något verkligt krav.
Herr talman! Samlokaliseringen P2 och T4 har diskuterats flera gånger. Bo Lundgren och jag har i vår motion föreslagit att T4 skall bli kvar som ett eget regemente vid den samlokalisering som nu gäller för Hässleholmsregionen. Vi ser nu att samlokaliseringen bara har hållit ett par år efter inflyttandet, och nu vill man ta bort T 4 som regemente — och så blir vissa delar över. Detta gör att vi moderater är oroliga för fortsättningen när det gäller samlokaliseringen av P6 och A 3. Skall det gå lika snabbt efter den samlokaliseringen i Kristianstad som det blev efter samlokaliseringen i Hässleholm, har man anledning att vara bekymrad. Börje Nilsson uttryckte sin stora tillfredsställelse över att regementet får 9 vara kvar i Kristianstad och inte flyttas till Revinge. Det kan jag instämma i. Det är helt rätt, och det är mycket viktigt för regionen och landskapet. Men det är inte bra om man vid samlokaliseringen efter ett par år gör som man gjorde i Hässleholm, dvs. plockar bort P6 som ett självständigt regemente. Börje Nilsson sade inte något om vilken inställning socialdemokraterna i länet har i denna fråga. Det skulle vara intressant att få veta.
Herr talman! Wiggo Komstedt och Ingbritt Irhammar kämpar, vad jag förstår, för några överstar. Det må man ju göra. Men det viktiga är att behålla verksamheten, dvs. att utbildningen behålls i Hässleholm och i Kristianstad. Vi kommer naturligtvis att arbeta för att samlokaliseringen utvecklas och att utbildningen behålls. Jag tycker att samlokaliseringen är en bra lösning. Det framförde vi på ett mycket tidigt stadium, och detta är en framgång för oss från länet. Jag tror att man skall satsa på detta. Regementsledningen för T 4 är tänkt att ingå i milochefens underhållsledning inom miloområdet. På det sättet utnyttjar man kunskapen och erfarenheten på ett riktigt sätt. Jag ser det som en bra lösning. Tanken med samlokalisering är att få en effektivare och bättre verksamhet, men också att uppnå besparingssyften, dvs. besparingar i ledningsfunktionen, byggnader, matsal osv. Det är naturligtvis nödvändigt att vi hushåller med de pengar som finns och att vi försöker använda dem på ett riktigt sätt. Jag tycker att de lösningar som man har kommit fram till är riktiga. Vi skall kämpa för att P 6-brigaden får finnas kvar. Det ser jag som det viktiga och riktiga i fortsättningen.
Herr talman! Börje Nilsson säger att det handlar om att några överstar skall få vara kvar och att det är det som Wiggo Komstedt och jag kämpar för. Men, Börje Nilsson, läs i betänkandet vad det står om t.ex. P 6:s framtid. Av betänkandet framgår det att om det visar sig i samband med nästa försvarsbeslut att det bedöms att Kristianstadbrigaden skall bevaras bör en samlokalisering ske. Här står inte alls klart att P6 skall bevaras. Vill man markera att P6 skall bevaras får man visa det genom att yrka i den riktningen. Det kravet finns i reservation 16. Diskussionen gäller faktiskt inte om några överstar skall bevaras. När det gäller T4 vet vi faktiskt inte hur mycket av verksamheten som kommer att bevaras, på vare sig P6 eller på T4. Hur mycket, hur stor del och hur länge en sådan verksamhet skall pågå kommer att avgöras längre fram.
Herr talman! Det är att förenkla verkligheten när man talar om några överstar, Börje Nilsson. I så fall skulle det bara handla om två stycken. Det är faktiskt inte det som ger oss anledning att slåss för det svenska försvaret. Jag sade i mitt inledningsanförande att om hela den utbildning som T4 har skall läggas över på P2, innebär det att man behöver en regementschef mindre. Jag kan tänka mig att någon i överstelöjtnants ställning i stället tar över den uppgiften. Enligt den information jag har kan besparingarna med tanke på lönesättningen för en överste och en överstelöjtnant inte förändra det svenska försvaret så mycket. Det är alldeles givet att samlokaliseringen är till för att man skall kunna spara pengar. Det har man redan bevisat i Hässleholmsgarnisonen. Som jag har sagt tidigare byggs det fortfarande för fullt där. Börje Nilsson säger att det skall göras vinster i lokaler. Men den samlokalisering som skedde i Hässleholm kostade 24 milj.kr. bara för en ny matsal. Den matsal som fanns räckte för P 2, men inte efter samlokaliseringen. Skall nu detta tas bort, hade den matsalen inte behövt byggas och 24 milj.kr. hade sparats in. Det är bara delar som skall vara kvar, och vilka är de delarna? Det har vi inte fått klara besked om i dag. Jag tycker att jag har rätt att få det beskedet, Börje Nilsson. Det kan vi i och för sig debattera här i bänken oss emellan, men det är roligare att vi gör det offentligt i kammaren. Det vore roligt om även andra fick veta vad socialdemokraterna i Kristianstads län har för åsikt. Börje Nilsson talar så väl om samlokaliseringen. Men tycker Börje Nilsson att P6 skall stå kvar som ett självständigt regemente eller ej även efter samlokaliseringen?
Herr talman! Jag menar att själva utbildningen och verksamheten skall vara kvar. Det är därför som det görs en samlokalisering med A 3. När det gäller P 6-brigaden skall den frågan avgöras i samband med krigsorganisationen, som skall bestämmas nästa år. Beträffande regementsledningen för T 4 tycker jag att den lösning man har stannat för är riktig, dvs. att den skall ingå och uttnyttjas inom milostaben. Jag ställer upp på den lösningen.

Herr talman! Det är många som lyssnar på den här debatten om vårt framtida försvar, både här i kammaren och på läktaren. Inte minst hemma i sydöstra Sverige finns det säkert många som i eftermiddag och i kväll via lokalradion och TV kommer att ta del av denna debatt. I morgon kommer säkert ett par hundra tusen människor att ta del av vilka argument för och vilka argument mot kammaren anförde när man skulle fatta beslut om I 11:s framtid. Många frågor har hittills blivit obesvarade. Det ankommer väl nu på utskottets främste talesman Roland Brännström att i statsrådets frånvaro — han tycker tydligen inte att det är värt att vara i kammaren när man debatterar I 11:s framtid — ge en klar signal av den vikt som han tillmäter I 11 i framtiden. Jag utgår från att Roland Brännström ordentligt kommer att redovisa de skäl för och emot som utskottet inte har redovisat här men som antyds i betänkandet. Herr talman! För att vinna och behålla trovärdighet gentemot vår omvärld i vår beslutsamhet att upprätthålla neutralitetspolitiken är det viktigt att den svenska försvarspolitiken styrkeoch beredskapsmässigt står i samklang med de säkerhetspolitiska mål, kring vilket det råder bred politisk enighet. Enligt min mening har de senaste årens utveckling av försvaret ingett farhågor därvidlag. En grundprincip i vårt demokratiska samhälle är att bygga försvaret på den allmänna värnplikten. Enskilda människors vilja och förmåga till personliga insatser och uppoffringar för att värna vårt lands gränser och suveränitet avspeglas i en gedigen värnpliktsutbildning. Som många talare tidigare har påtalat har frågan om arméns strukturproblem hanterats på ett häpnadsväckande ologiskt sätt. Dessutom har detta beredningsarbete skett under stor tidspress och i övrigt i former och med begränsningar som direkt omöjliggör en seriös behandling av ärendet. Men oaktat denna ologiska beslutsoch utredningsordning med påföljande brister i underlaget, har regeringen och sedan utskottsmajoriteten ansett sig kunna fatta ett beslut och föreslå en nedläggning av bl.a. I 11 i Växjö, trots att man i propositionen konstaterar att I 11 är ett av de infanteriregementen som har de bästa förutsättningarna för att producera förband. Utskottet anmäler ingen avvikande uppfattning men anser likafullt att övervägande skäl talar för en nedläggning I 11, trots att man instämmer i propositionens bedömning om att I 11 är ett av landets effektivaste regementen att producera förband. Man talar alltså, herr talman, om övervägande skäl. Det tyder på att det finns skäl både för och emot.

Jag väntar mig att utskottets talesman ger en klar och redig beskrivning av detta. De argumenten har icke någon fått redovisade vid något tillfälle, och det vore skäl att få det innan vi går till beslut. Jag väntar mig alltså en klar och utförlig redovisning av utskottets talesman Roland Brännström om inte försvarsministern behagar infinna sig medan vi debatterar den här frågan. Det ställs ett antal krav på ett brigadproducerande förband för framtiden. Utskottet nämner några. Det skall vara rationellt, effektivt och kostnadsbesparande. Det skall ha möjlighet till samträning och samövning med andra förband. Man ställer operativa krav och miljökrav på utbildningen. När man prövar I 11 och andra förband skall den prövningen, menar jag, relateras till de mål som utskottet ställer för 1990-talets krigsproducerande förband. Jag menar att I 11 mycket väl lever upp till de här kraven. Man lever definitivt upp till de operativa kraven. I 11-brigaden har den kortaste vägen till alla operationsmål i södra Sverige — max 15 mil — i olika tänkbara hotlägen. En nedläggning av I 11 innebär att snabbt skydd av viktiga flygbaser och marina basområden försvinner eller i varje fall försämras och att skydd för viktiga ledningsoch underhållsenheter för operationer i området försämras. Jag menar att avsaknaden av brigadutbildning i dessa län kommer att medföra svårigheter att rekrytera territorialförbanden då de omsätts via brigader. Den krigsorganisation som utskottsmajoriteten antyder framöver — eller skall den frågan prövas senare? — innebär, med det synsätt som folkpartiet — Prot. 1989/90:46 företräder när man ger fri lejd åt i detta fall vpk och socialdemokraterna, att 14 december 1989 en allt mindre del av årsklassen kommer att grundutbildas för fätföbaanFden ZH och att en allt större del skall gå till territorialförbanden. Vi får då alltså territorialförband som inte kommer att vara utbildade inom det territorium som man har till uppgift att sköta. Det framstår som egendomligt att man inte skall ha utbildning av sådana förband i de områden i vilka de skall operera i ett framtida verkligt läge. Jag menar vidare, herr talman, att I 11 utgör en utomordentligt viktig bas för frivilligverksamheten. Frivilligverksamheten är en livsnerv i det öppna demokratiska samhällets försvarsmakt. Den är ett uttryck för folkviljan att värna landets frihet och fred. Inom Fo16/18 med stöd från I 11 lade exempelvis 160 yrkesofficerare förra året ned nära 14 000 instruktionstimmar inom frivilligförsvaret. En nedläggning av I 11 skulle dramatiskt försämra denna verksamhet och skapa utomordentligt stora problem. Den genuina kopplingen till försvarsviljan hos allmänheten skulle gradvis tunnas ut. Jag har svårt att förstå att socialdemokrater, vpk och folkpartiet känner sympati för en sådan urholkning av frivilligförsvaret och aktivt verkar för — genom direkta eller passiva beslut — en sådan urgröpning. I 11 uppfyller också kravet som man ställer på 1990-talets förband att vara kostnadsoch prestationseffektiva. I 11 har sällsynt goda utbildningsbetingelser för dagens och morgondagens behov. Man måste för att ersätta den kapacitet som finns på I 11, om man lägger ned, göra omfattande investeringar på annat håll. Storleksordningen varierar, men det är fråga om betydande ersättningsinvesteringar. Man talar där om att dessa pengar skall återbetalas inom 10, 12 eller 15 år. Min fråga till försvarsutskottets talesman är: Om man nu har akut brist på pengar inom försvaret och armén och för att vinna någonting i framtiden måste göra investeringar under de kommande 2-4 åren, hur kan man då ha sådana låga återbetalningskrav att man räknar med pay-off-tider på 10, 12 och 15 år? När Roine Carlsson någon gång tagit till orda i frågan — det är inte så ofta han har gjort det — har han sagt att detta är det sätt som vi alltid har räknat på i armén och försvaret. Jag undrar då om inte just det vansinniga sättet att räkna — att använda orimliga pay-off-tider — är en av flera förklaringar till att armén och försvaret har kommit i akut krisläge. Hur kan man — det får utskottets talesman utveckla — ställa så låga krav på pay-off-tider som 10, 12 och 15 år, när man har akut brist på likvida medel i försvaret? Hade man räknat på ett annat sätt, ställt krav på pay-off-tider på 3-5 år, hade I 11 under alla omständigheter visat sig vara utomordentligt lämpligt att ha för framtiden. Det är alltså ett kalkylproblem och de antaganden man gjort i kalkylen som tydligen har fått fälla avgörandet till I 11:s nackdel. Herr talman! För att vara kostnadsoch prestationseffektiv gäller det också att ha en bra personal. Det har I 11. Man har över huvud taget inga vakanser, har inte haft det på flera år. Varenda tjänst är besatt. Det innebär utomordentligt hög effektivitet i utbildningen. Vi vet att vakansläget är utomordentligt besvärligt på ett antal regementen som nu får vara kvar. Månad efter månad dras man med vakanser, på grund av rekryteringsproblem. Jag 95 undrar: På vilket sätt har det goda personalläget påverkat beslutet att slå ihjäl I 11? Det verkar som om det hade varit ett skäl för det. En nedläggning av I 11 skulle innebära att utomordentligt många duktiga officerare lämnade I 11 och armén i dess helhet, och det är till utomordentligt stort men för försvaret. Över huvud taget, herr talman, är personalfrågorna utomordentligt dåligt belysta. Det är nästan beklämmande att se hur man kan föra bort de frågorna på ett så enkelt sätt. Det upprör personalen, och det med all rätt. Herr talman! Regeringens förslag, som folkpartiet nu ger fri lejd, reser en rad allvarliga frågor kring hela värnpliktssystemet, kring de värnpliktiga och deras sociala situation och kring kostnaderna för dessa förändringar. Hur kommer kostnaderna för värnpliktsresor att påverkas? Hur hanterar vi den långa och växande kö av värnpliktiga som väntar på att få rycka in? Likaså inställer sig frågor kring sårbarhet, känslighet och säkerhet vid mobilisering. Även dessa frågor är bristfälligt belysta i propositionen. Kärnfrågan är, herr talman, att detta i förlängningen innebär ett hot mot det allmänna värnpliktssystemet. Oavsett om man vill erkänna det eller ej innebär den utveckling som socialdemokraterna och vpk genomför med fri lejd av folkpartiet under 1990-talet ett hot mot det allmänna värnpliktssystemet. Jag upprepar: För oss moderater är detta allmänna värnpliktssystem någonting som borgar för ett genuint, folkförankrat försvar. Jag begriper inte hur ni kan antyda möjligheten att överge detta. Men ni vill aldrig tillstå att ni gör det. Jag tror kanske inte att ni vill det, men era förslag leder obevekligt till detta under 1990-talet med sikte på sekelskiftet. Herr talman! Om en stund kommer kammaren att gå till beslut. För oss moderater är det utomordentligt enkelt. Vi har i en partimotion klart deklarerat en logisk tågordning för besluten. Om den föreslagna ologiska beslutsordningen skulle bli ett faktum redovisar vi entydigt och klart både i en partimotion och i en enskild motion — med mig, Bertil Danielsson från Kalmar, Karl-Gösta Svensson från Blekinge och Ewy Möller från Kalmar som undertecknare — vår uppfattning om I 11. Moderata samlingspartiet står helt klart bakom kravet att I 11 under 90 talet skall fylla en viktig funktion som ett förbandsproducerande regemente. Andra partier, herr talman, har det betydligt besvärligare med att förklara läget både i sak och för den allmänna opinionen. Var står folkpartiet i denna fråga? Lars Tobisson ställde tidigare i debatten frågan om folkpartiets kluvenhet. Å ena sidan vill folkpartisterna snabbt fatta beslut, å andra sidan vill de skjuta upp beslutet och som en tredje nödväg — den tredje vägen brukar som bekant ofta vara en nödväg — kan de inte alls ta ställning. Partiledningen är djupt splittrad. De vet inte på vilken fot de skall stå. Det skall bli mycket intressant att höra hur de kan förklara dessa tre varianter och en splittrad folkpartistisk partiledning. Socialdemokraterna har valt sin linje, och det skall bli utomordentligt intressant att höra främst Kjell Nilsson förklara hur socialdemokraterna kommer att driva politiken i försvarsfrågan framöver. Herr talman! Många kommer med spänning och intresse att se vilket beslut riksdagen kommer att fatta. Försvarsutskottets majoritet räknar självfallet med ett beslut som majori teten uppfattar som positivt. Roine Carlsson kommer självfallet i sin frånvaro att tycka att det är värdefullt att konstatera vilket beslut kammaren har fattat. Han lyser med sin frånvaro. Han har väl många andra, viktigare saker för sig än att lyssna till de förtroendevalda som företräder ett par hundra tusen människor från länet. Men utskottet har tänkt på nedlagda regementen också. Utskottet skriver nämligen, herr talman, på s. 23 i betänkandet under rubriken ”Övrigt”, en ganska neutral rubrik: ”Utskottet vill slutligen beröra bevarandet av de traditioner som är knutna till förbanden som föreslås läggas ned. På många håll framstår detta som en betydelsefull fråga, inte minst när det gäller traditionsrika bygderegementen med djup förankring i den bygd där de verkar. Mot denna bakgrund är det enligt utskottets mening angeläget att man eftersträvar lösningar som gör det möjligt att föra förbandens traditioner vidare med nära anknytning till den bygd där de hör hemma. Utskottet har erfarit att man i det arbete rörande traditionsfrågorna som för närvarande pågår inom försvarets traditionsnämnd kommer att beakta sådana synpunkter.” Det låter vackert, och jag säger det med viss ironi, vilket kanske framgår. Jag är övertygad, herr talman och utskottsmajoritetens företrädare, om att personalen och människorna i bygden skulle tycka att det var roligare att se I 11:s traditioner föras vidare av ett levande regemente än ett nedlagt regemente — ett regemente som ni socialdemokrater och vpk är på väg att lägga ned, med fri lejd från folkpartiet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 12 och i övrigt till de moderata reservationerna.

Herr talman! Det var en gruvlig salva Anders G Högmark avlossade i ett läge där jag tycker att han, om han hade följt debatten från morgonen, redan kunde ha haft en del av sina frågor besvarade. Låt mig i alla fall klara ut en fråga som han ofta återkommer till, nämligen den vart statsrådet tog vägen. Roine Carlsson hade sedan länge lovat att vara på försvarshögskolan i dag kl. 16.00, om jag minns rätt. Det var en uppgift som han bedömde vara rimlig att fullfölja i ett läge då debatten kommit så här långt. Han kommer tillbaka så snart han kan. Vi hoppas att han är tillbaka innan debatten är slut. Några frågor inom sakområdet. Jag är den förste att hålla med om att I 11 är ett mycket bra förband såväl befälsmässigt som utbildningsmässigt och vad gäller de värnpliktiga. Men in i denna problematik skall vägas det som ändå har varit grundläggande innan beslutet fattades: ett bakomliggande kommittéarbete, en proposition från regeringskansliet och ett arbete i utskottet. Alla dessa tre nivåer har kommit till samma slutsats. Den sammanfaller med försvarsledningens och arméchefens syn i ett läge då vi måste åtgärda de problem som finns med arméns ekonomi genom att minska kostymen och anpassa den till de resurser som är tillgängliga. Valet har fallit på de tre regementena I 3, I 11 och I 17. Valet kunde möjli gen ha blivit ett annat, men jag har inte sett några klara förslag till variationer i urvalet av regementen. Det finns ingenting som entydigt pekar på att det skulle ha varit bättre att välja några andra alternativ. Detta har inte ens framförts av dem som allra mest förespråkar att I 11 skall behållas. Det kanske kan ha att göra med att moderaterna inte har några bekymmer med storleken på kostymen, även om moderaterna har precis samma svårigheter att ersätta brister i materiel, utbildning, kvalitet och funktion inom de penningramar som de har, även om de ramarna är något större än våra. En liten kommentar till frivilligheten. En myndighet blir kvar. Det skrivs mycket tydligt av utskottet vilken målsättning som skall gälla. Jag vill för Anders G Högmark och några andra peka på att det finns områden i det här landet som har längre till närmsta regemente än det avstånd man får i Växjöregionen. På sådana orter fungerar frivilligverksamheten alldeles utmärkt. Jag förutsätter att man med den ambition som finns på de regementen som finns i närheten i regionen kommer att bygga vidare på den frivilligverksamhet som redan är etablerad. Man kommer att bibehålla den på en hög kvalitetsnivå. Det kommer att bidra till en bredd på folkförsvaret som är viktig.

Herr talman! Låt oss först konstatera att Roine Carlsson hade ett annat engagemang som han uppenbarligen bedömde som viktigare än att vara i kammaren när kammaren debatterar arméns och försvarets utveckling inför framtiden. Jag uppfattar saken så av det som Roland Brännström sade. Det är regeringens och statsrådet Carlssons bedömning att det är viktigare att vara på en högskola än att vara här när vi debatterar försvaret. Uppriktigt sagt tror jag att man på militärhögskolan hade haft en viss förståelse för att landets försvarsminister hade stannat i landets parlament, som han vid upprepade tillfällen vitsordat att han har otrolig respekt för. På förmiddagen var det ju ingen ände på vilken respekt han kände för parlamentet och för de beslut som parlamentet fattar. På eftermiddagen prioriterar han bort parlamentet. Så var det med den saken. Men han kanske uppfattar denna debatt bara som en expeditionssak? Eftermiddagens debatt kanske bara är en formfråga. Är det så människorna hemma i sydöstra Sverige skall uppleva detta, att eftermiddagens debattrunda är bara en expeditionssak? Detta bekräftar, herr talman, ytterligare mina och många andras farhågor att frågan om I 11:s framtid och nedläggning är ett beställningsarbete som genom en formell demokratisk process skall genomföras. Nog om den saken. Så till skälen för och emot nedläggning av I 11, eftersom det ju åberopats övervägande skäl för en nedläggning. Låt nu mig och kammarens ledamöter, de som sitter på läktaren och den press som gärna vill lyssna till och som i morgon för läsarna hemma i sydöstra Sverige skall referera denna debatt få höra vilka skäl som Roland Brännström som ledare för utskottsmajoriteten tycker mest talar för resp. emot en nedläggning av I 11. Kommentera gärna frågan om payoff-tiderna, alltså avkastningstiderna. Ett antal miljoner kronor, kanske ett par hundra miljoner kronor, måste investeras för att ersätta den kapacitet som ett antal av de här regementena representerar i dag. Jag vill inte att svaret skall utebli. Det skulle i samverkan med statsrådets nonchalans återigen visa att detta beslut bara är ett beställningsarbete som skall expedieras.
Herr talman! Tillbaka till diskussionen om närvaro och icke-närvaro. Statsrådet har suttit här från kl. 9.00 tills klockan var 14.30 och deltagit i debatten. Det är ett ganska långt debattavsnitt. Om han sedan måste lämna kammaren i ungefär en timmas tid för att komma tillbaka så snart det är möjligt, tycker jag nog att Anders G Högmark tar rätt starka ord i sin mun när han påstår att detta är nonchalans mot riksdagen och kammaren. Vilka skäl talar för och emot? Det finns skäl som talar så klart för att vi måste reducera den volym som armén har för närvarande. Urvalsprocessen har skett i försvarskommittén, i försvarsledningen, i arméledningen, i regeringskansliet och i utskottet. Det har vägts mellan olika förband i olika skeden, och slutavvägningen har lett till att de tre nu föreslagna förbanden läggs ned. Detta är för mig skäl nog.